Herr talman! Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att gå på EU-kommissionens linje när det gäller det nya vapendirektivet, om jag tror att kommissionens förslag kommer att minska antalet brott som begås med illegala vapen och om jag anser att kommissionens förslag kommer att få önskad effekt som står i proportion till den ökade arbetsbelastning det innebär för polisen och den försvåring det innebär för legala vapenhandlare, jägare och sportskyttar. Kommissionen presenterade den 18 november 2015 förslag på ändringar i vapendirektivet. När det gäller vilken linje regeringen ska ha beträffande detta direktiv är vi ännu i ett tidigt skede. Samtidigt är jag och regeringen tveksamma till vissa delar av kommissionens förslag. Det rör till exempel tidsbegränsade licenser och obligatoriska läkarkontroller. Det är viktigt att den förväntade nyttan står i relation till kostnader och administrativa bördor som förslagen medför. I arbetet med att revidera vapendirektivet kommer jag att verka för att de ändringar som bestäms inte ska bli onödigt betungande för enskilda vapenägare. Jag har bland annat träffat och kommer att träffa företrädare för jakt och skytteföreningar för att lyssna till deras synpunkter. Förslaget har också nyligen remitterats. Regeringen är angelägen om att berörda parter får möjlighet att komma till tals.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Efter de fruktansvärda terrordåden i Paris är det förståeligt att kommissionen vill göra någonting och visa handlingskraft. Men då krävs det åtgärder som stryper tillgången till illegala vapen och explosiva medel - inte meningslösa begränsningar som försvårar för laglydiga medborgare att utöva sina hobbyer. En stor del av kommissionens förslag har ingen effekt på det riktiga problemet, vilket är smuggling och användning av illegala vapen. Antalet våldsbrott begångna i EU-länderna med legalt innehavda vapen är försvinnande litet. Kriminella ligor har mycket lättare att köpa insmugglade illegala vapen än att göra inbrott hos till exempel jägare som lagligen äger vapen. Själva smugglingsprocessen är också enkel. Tullen vid Öresundsbron får till exempel inte göra några kontroller om de som sitter i bilen är fler än de närvarande tulltjänstemännen. Det är bara att fylla bagageluckan med vapen, sätta in fem stora män i bilen och sedan passera tullkontrollen. Att se till att tullinspektörerna får göra sitt jobb skulle ha en mycket bättre effekt på de illegala vapnen än delar av kommissionens förslag. Dessutom är det något som inrikesministern skulle kunna göra utan att invänta något direktiv från EU. Jag återgår till de orimliga förslagen, till exempel förslaget att införa förbud mot halvautomatiska gevär baserat på utseende, magasinkapacitet och möjligheten att bygga ut dem till helautomatik. Den som begriper något om mekanik vet att för att göra ett civilt halvautomatiskt vapen till ett helautomatiskt krävs det kunskap, omfattande ingrepp och tillgång till en mekanisk verkstad. Dessutom är ett sådant förfarande redan nu olagligt i Sverige. De som sysslar med tävlingsskytte är också oroade för att formuleringen kring magasinkapacitet kommer att komplicera väldigt mycket för tävlingsskyttar, men inte ha någon som helst effekt på de kriminella. Förslaget som dock har upprört mest är förbudet för vissa gevärstyper baserat på utseende, vilket är högst godtyckligt. Eller som en tävlingsskytt uttryckte det: Det är som att förbjuda vissa vandringskängor bara för att militärer använder skor från samma tillverkare. Kommissionen vill införa femårslicenser för vapen och förbjuda handel på internet. Femårslicenser för pistoler finns redan i Sverige, och handläggningstiderna är mycket långa, mellan sex månader och ett år. Om det skulle det införas femåriga licenser även för gevär skulle Polismyndigheten inte hinna med något annat. Alternativt skulle handläggningstiderna bli så långa att när en jägare får licens är det hög tid att ansöka på nytt och vänta i fem år till.
Herr talman! Jag delar mycket av Boriana Åbergs kritik av kommissionens förslag. Jag har via min statssekreterare försäkrat mig om att regeringen och oppositionen står enade i kritiken mot förslaget. Jag har också genom att träffa företrädare för framför allt Sveriges jägarorganisationer försäkrat mig om att den politik regeringen för ligger i linje med svenska jägares intressen. Jag har också personligen framfört de här sakerna till ansvarig kommissionär, Avramopoulos. Nu inväntar vi remissomgången, och sedan kommer vi att fortsätta att agera för att förslagen inte ska leda till stora försämringar för Sveriges jägare.
Herr talman! Jag gläder mig åt ministerns inställning, men jag skulle önska ett mycket tydligare avståndstagande från förslaget. Det har många andra länder redan gjort. Förslagen är, som jag nämnde, både obegripliga och skadliga. Det är bra att ministern har kontaktat Jägareförbundet och andra intressenter. Vi ska inte glömma att det handlar om folkrörelser, som jakt och sportskytte. Det är folkrörelser som involverar alla åldersgrupper från ungdomar till pensionärer. Ett direktiv som syftar till att motverka brott mot illegala vapen ska inte utmynna i en kamp mot laglydiga medborgare eller, ännu värre, ett indirekt förbud mot utövandet av vissa sporter. Alla mina kollegor, och antagligen också ministern, har blivit kontaktade av många oroliga medborgare. En av dem tävlar tillsammans med sin fästmö i skytte på elitnivå. Han och fästmön reser jorden runt för att delta i olika tävlingar. Han har beskrivit att de tack vare sin hobby har knutit vänskapsband med personer i hela Europa och även i resten av världen. Det är vänskapsband som kommer att bli svårare att underhålla om de naturliga träffpunkterna, skyttetävlingarna, försvinner. Möjligen har jag missuppfattat något, men jag har alltid trott att den europeiska integrationen handlar om att föra de europeiska folken närmare varandra, underlätta kontakter och skapa vänskapsband. Om förslaget i sin helhet blir verklighet kommer det också att få mycket negativa effekter på näringslivet, i synnerhet på turismen. Runt om i Europa arrangeras skyttetävlingar med upp till 1 000 deltagare. Vi kan till exempel ta den lilla orten Hodonice i Tjeckien. Dit kommer varje år mellan 900 och 1 000 deltagare. Tävlingarna pågår under fem dagar. Den genomsnittliga hotellkostnaden för fem nätter är 350 euro. För 1 000 deltagare gör det 350 000 euro. Till detta kommer restaurangbesök, turistattraktioner och shopping. Ministern kan tänka sig vilken katastrof det kommer att bli för hela regionen om tävlingarna tvingas upphöra. Dessutom kommer det att ha noll effekt på terrorismbekämpningen. Det finns också bra delar i förslaget, till exempel att skapa ett gemensamt system för märkning av vapen för att underlätta spårbarheten, att skärpa kontrollen för illegala vapen och att införa hårdare regler för pluggning av vapen. Men som helhet är förslaget ett slag i luften när det gäller att komma åt terrorister och kriminella. Jag befarar att frestelsen att visa handlingskraft mot terrorismen med enkla medel kommer att vara svår att motstå.

Herr talman! Anledningen till att jag begärde ordet i debatten är att jag vill belysa den oro som i dag finns runt om i Sverige, i såväl skytte som jägarkretsar. Jag vet att ministern har haft kontakt med de här olika aktörerna, och jag undrar om ministern kan beskriva lite hur tidsperspektivet framåt ser ut och vilka övriga initiativ ministern har tänkt att ta för att, som jag ser det, i första hand stoppa detta och försöka skicka tillbaka det för omarbetning. Det är ett hastverk där man har riktat in sig på de lagliga vapnen, som redan i dag är registrerade och inte utgör något problem mer än något enstaka undantag. Det görs väldigt lite för att komma åt de olagliga vapnen som just inte finns i några register alls. Jag skulle vilja höra vad man har tänkt göra inom polis och tull, hur man tänker angående vapenamnestier i Europa och hur man har tänkt komma åt de vapen som finns kvar sedan krigshärdar och annat. Finns det tankar på att stärka upp rättssystemet när det gäller de olagliga vapnen? Jag vill alltså gärna få höra om tidsperspektivet på detta. Vad händer härnäst, och när kan vi förvänta oss att få besked om i vilken riktning regeringen kommer att gå?
Herr talman! Först vill jag tacka Moderaterna för era konstruktiva bidrag. Ni är lite ödmjuka och försiktiga. Ni har ju varit med och drivit på för att kommissionen ska komma med de här vapenförslagen. När jag har kommit till justitieutskottet och EU-nämnden har ni ju sagt att ni tycker att det ska vara striktare lagar och regler från EU-kommissionen. Det är historia. Då kan man inte heller bli förvånad när kommissionen kommer med de förslag man själv har efterfrågat och krävt av regeringen att driva på hårdare för. Jag är också tacksam över det stöd som ni visar för regeringens linje för att se till att hålla svenska jägare skadeslösa i den här processen. Men ni behöver inte vara så ödmjuka att ni glömmer era kampanjer innan för att få det här direktivet på plats. Tidsplanen är sådan att vi har ett förslag från kommissionen som jag menar är bristfälligt och som faktiskt också är svårtydbart. Vi har träffat skytteorganisationer och jägare. Vi har också genom möte i justitieutskottet försäkrat oss om att vi har oppositionens stöd. Vi har nu skickat ut förslaget på remiss. Tyvärr är tidsplanen sådan att det blir en kort remisstid. Den 5 januari ska förslagen vara inlämnade. Sedan ska vi försöka komma fram till en gemensam ståndpunkt. Min förhoppning är att vi ska ha en ståndpunkt i Sverige som är gemensam för regeringen, oppositionen och svenska jägare så att vi kan stå starka gentemot kommissionen. Jag har tagit diskussionen personligen med kommissionär Avramopoulos, och jag framförde då att jag menar att kommissionen bör återkomma med ett nytt förslag. Vi får se om det också blir verklighet eller om vi måste driva på ytterligare framöver.

Det är min förhoppning. Min förhoppning är också att vi ska kunna göra det här i bred politisk enighet och även i enighet med stora delar av Folkrörelsesverige.

Herr talman! Jag förstod inte riktigt referensen till Moderaterna som ministern gjorde. Däremot kan jag göra en referens till vad ministerns partikamrater i EU-parlamentet tyckte när förslaget kom. De skrev så här: Vi ska inte låta terrorn vinna. Därför är vi starkt för EU-kommissionens förslag om att stärka vapenkontrollen i hela EU, inklusive ett totalförbud mot privata halvautomatiska vapen, hårdare regler för webbhandel och gemensamma EU-regler för märkning och kontroll av skjutvapen. Det här är effektiva medel som medlemsländerna bör införa genast. Det är glädjande att ministern visar eftertanke och tar kontakt med de berörda. Det kan inte vara någon hemlighet att ministern vet vad dessa remissinstanser tycker redan nu. Artiklar har cirkulerat flitigt i medierna, och medborgare har kontaktat politiker och beslutsfattare på alla nivåer. Jag vill en gång till poängtera att det är farligt och cyniskt att försöka visa handlingskraft genom att rikta åtgärder mot laglydiga medborgare som är lätta att komma åt. De svenska jägarna och sportskyttarna är redan hårt kontrollerade. De har licenser och förvarar sina vapen i säkerhetsskåp, och de utgör inte något som helst hot mot någon. Därför skulle jag önska att ministern redan i dag tog tydligt avstånd från de delar av förslaget som begränsar livet för laglydiga medborgare. Det skulle vara utmärkt för alla jägare och sportskyttar om den svenska regeringen kunde stå emot populistiska lösningar. Slutligen vill jag önska god jul till herr talmannen, presidiet och ministern.

Herr talman! Tack för svaret, ministern! Jag tror att det är viktigt att vi koncentrerar oss på vilken stor verksamhet skytte är i Sverige. Det är en av de tio vanligaste idrotterna, och vi har en stor jägarkår med ungefär 2 miljoner vapen och 700 000 vapenägare i landet. Det här berör alltså många. Vi har säker vapenförvaring, utbildningar och krav för att få ha vapen. Det innebär att Sverige inte har några problem med de lagliga vapnen, utan vi har problem med de olagliga vapnen. Det är som ministern sa bra om vi går i takt och är överens och att vi är tydliga i EU så att vi kan sätta ned foten rejält. Jag tror att det är viktigt att vi just sätter ned foten rejält redan nu från början och talar om att detta är ett hastverk från EU-kommissionen. Det är anmärkningsvärt att man skickar ut ett så här dåligt underbyggt förslag. Det finns ingen konsekvensbeskrivning, och dessutom slår det nästan enbart mot de redan legala vapnen som är registrerade och som används av människor som är bemyndigade att använda dem vid jakt och skytte. Jag vill gärna sträcka ut handen till ministern och be honom att verkligen vara så tuff i den här frågan som verkligen behövs och tala om att det här inte är någonting som vi ställer upp på i Sverige och att man bör göra om och göra rätt och återkomma med förslag som kan begränsa terrorism och olagliga vapen i EU. Det här förslaget slår nästan enbart mot de lagliga vapnen. Där är Sverige redan ett föregångsland inom EU.
Herr talman! Jag vill börja med att förklara varför skärpt lagstiftning i EU var viktig för exempelvis Moderaterna och varför regeringen också har drivit den frågan. Det finns många problem med EU:s vapenlagstiftning som det här förslaget rättar till. Vi hade deaktiverade vapen som kunde reaktiveras, som användes i båda terrorattentaten i Paris. Vi har lagliga halvautomatiska vapen i EU i dag, som är väldigt väl anpassade för att användas i terrorattentat. Ett sådant lagligt vapen användes exempelvis av Breivik i Norge. Han hade licens på det, just för jakt. Vi har problem med att gasvapen borras och används för brottsliga ändamål. Vi har problem med att EU har exklusiv märkning av vapen. Det finns därför risk att vi får in vapen som inte är tillräckligt märkta. Många av de frågorna har vi drivit gemensamt. Boriana Åberg undrade över Moderaternas inställning. När jag har kommit till justitieutskottet och EU-nämnden har Moderaterna varje gång drivit på för tuffare vapenregler i EU, för att kommissionen ska snabba på. Jag menar att det har varit riktigt av Moderaterna. Men då kan man inte bli förvånad över att kommissionen återkommer med de förslag som Moderaterna själva har drivit. Jag hoppades att jag var tydlig med att jag menar att det är fel med obligatoriskt krav på läkarundersökning. Jag menar att det är fel att generellt sett ha femåriga tillfälliga tillstånd. Jag menar att det är fel att gå fram med ett otydligt och till vissa delar obegripligt förbud för vissa halvautomatiska vapen. Vissa halvautomatiska och helautomatiska vapen ska vara förbjudna, menar jag. Men den avgränsning som kommissionen föreslår är inte funktionell. Den riskerar att hota vitala svenska jaktintressen. Jag hoppas att vi står upp gemensamt, opposition, regering och stora delar av jägarkåren. Herr talman! Med de orden vill jag önska interpellanten en riktigt god jul.